Herr talman! Jag skall be att få yttra några ord beträffande ett par folkpartimotioner med anledning av föreliggande proposition, nr 75. År efter år har ju folkpartiet väckt motioner med avsikt att söka utöka och förbättra konsumentforskningen och konsumentupplysningen i vårt land. Med mycket stort intresse har jag också tagit del av Kooperativa förbundets yttrande och skrivelser i år angående en effektivare konsumentforskning. Den svenska varumarknaden blir för varje dag allt rikhaltigare och alltmer differentierad. Till följd av den snabba tekniska utvecklingen kan man också säga att den blir alltmer variabel. Varupriserna är ständigt stigande och man måste, för att få verklig valuta för sina pengar, försäkra sig om att såväl produktion som konsumtion inriktas på god kvalitet. Här finns ett gemensamt intresse för producenter och konsumenter, då det givetvis måste ligga i producenternas eget intresse att producera en god vara. Ingen är betjänt av att dåliga varor går ut till konsumenterna. Vi hörde av föregående talare, att vi övergått från riktpris till cirkapris. Jag har fått den uppfattningen att större delen av den reserverade halva miljonen skulle gå till en annonskampanj och en konsumentupplysning när det gäller dessa cirkapriser. Enligt min egen uppfattning är detta väl mycket tilltaget. Jag menar att dessa pengar skulle komma till bättre nytta om man kunde använda dem för att ge en kvalitetsupplysning, som väl ändå är det viktigaste. Konsumenterna behöver i dagens samhälle lotsas igenom hela reklamens snårskog och få tillförlitliga uppgifter om varans kvalitet och om de olika former av service som erbjuds. I Stockholm finns det en konsumentupplysningscentral. Som <sgöteborgare måste jag säga, att jag nog gärna sett en sådan central även i Göteborg och i andra större städer. Utskottet har nu överlämnat hela denna fråga om konsumentupplysningscentraler till den blivande konsumentupplysningsutredningen. Jag måste understryka, att det är med tillifredsställelse vi hälsar den nya konsumentutredningen. Där har man lyckats få in alla mindre och förut mycket kostsamma utredningar. Jag hoppas bara att de mycket snart tar sig an dessa problem, så att vi i de övriga städerna också får dessa konsumentupplysningscentraler. Man måste också beakta att resurserna att snabbt föra ut upplysningen till konsumenterna i alla fall är betydligt större i storstaden än i landsorten. Därför anser vi motionärer att det är av mycket stor betydelse att konsumentkommittéer inrättas ute i landet. Dessa kommittéer skulle kunna ha flera syften; de kunde sprida kunskap om konsumentupplysningsverksamheten, de kunde bedriva aktiva kampanjer, vara idégivare och ta vara på husmödrarnas praktiska erfarenheter och tillgodose det behov som föreligger att infånga konsumenternas kunskaper och önskemål och vidarebefordra dem till upplysningscentralerna. I utskotiets utlåtande påpekas, att statsrådsprotokollet förordar en försöksverksamhet med lokala kommittéer på ett mindre antal platser i landet och eventuellt tillsättande av ett centralt råd för att bistå dessa lokala kommittéer. Herr talman! Jag har inget yrkande, men på mig gör ordet förordar ett vagt intryck, och därför vädjar jag allvarligt till handelsministern att vidta åtgärder för att omedelbart få i gång denna försöksverksamhet och att den inte får alltför liten omfattning.

Herr talman! Alla partier understryker i olika sammanhang sitt intresse för prisfrågorna och anser att man måste göra mer för att hejda prisutvecklingen. stoppa den inflation vars skadeverkningar är så uppenbara på skilda om råden. Detta »allomfattande» intresse borde vara en god utgångspunkt för åtgärder mot prisstegringar. Som alla vet är det likväl så att enigheten upphör så fort det gäller att bestämma vad som bör göras för att bemästra prisproblemen. Handelsministern försöker i föreliggande förslag till åtgärder på det prispolitiska området dra upp en rågång mellan två principiellt skilda linjer då det gäller åtgärder från samhällets sida. De båda linjerna benämns regleringsrespektive konkurrenslinjen. Denna uppläggning av frågan synes mig vara rätt meningslös ur flera synpunkter. Såvitt det är mig bekant finns det ingen som nu föreslår en återgång till krigstidens system för priskontroll. Å andra sidan genomförs sedan lång tid tillbaka vissa åtgärder från samhällets sida i syfte att påverka och reglera prisutvecklingen. Det är alldeles uppenbart att samhället inte kan förlita sig på att den s.k. fria konkurrensen skall lösa prisproblemen. I så fall borde ju statens prisoch kartellnämnd och andra organ på området avvecklas i stället för att utbyggas. Frågan gäller alltså inte prisreglerande åtgärder eller ej utan vilka åtgärder som bör genomföras från samhällets sida. Den gamla klassiska liberala ekonomin med den fria konkurrensen som prisregulator tillhör det förgångna. Dagens ekonomi präglas av monopolismens inflytande i olika former. Därför måste samhälleliga korrektiv till. Kampen mot prisstegringarna måste vara en väsentlig del av arbetarrörelsens verksamhet och ett ofrånkomligt led i försvaret av realinkomsten. Det är också därför som allt starkare krav nu framföres på mera verkningsfulla åtgärder från samhällets sida för att bekämpa de ständiga prisstegringarna. Inte minst inom arbetarrörelsen har under senare tid yrkats på mera effektiva prisdämpande åtgärder. utredningen, har arbetat med dessa frågor och ansett att vissa nya åtgärder är motiverade och bör genomföras. Sett mot den bakgrunden är föreliggande regeringsförslag skäligen magert. Det mesta av det som riktprisutredningen föreslagit har lämnats därhän, här och var med några välvilliga omdömen men utan att de föreslagna åtgärderna tillstyrkts. Vad som föreslås är egentligen bara en del nya tjänster i de organ som redan finns, medan däremot instansernas befogenheter och uppgifter förblir oförändrade. Statens prisoch kartellnämnd har utan tvivel utfört ett berömvärt arbete i fråga om att kartlägga den monopolistiska prissättningens utbredning, och vi är på vår sida givetvis helt överens om att ytterligare resurser bör ställas till förfogande för denna registrerande verksamhet. Men huvudfrågan är ändå vilka konkreta åtgärder mot monopolistisk prissättning som måste till. En utvidgad registrerande verksamhet kan inte ersätta vidgade befogenheter för de statliga organen. Handelsministern invänder här att de statliga organen kan ingripa förhandlingsvägen gentemot företag som tilllämpar monopolistisk prissättning, därest denna medför skadlig verkan. Samtidigt upplyses emellertid om att åtminstone 40 procent av den totala privata konsumtionen påverkas av monopolistisk prissättning i en eller annan form. Det är alltså läget, trots att prisoch kartellnämnden hela tiden haft denna teoretiska möjlighet att ingripa. Det är alldeles uppenbart att tillståndet på området, som dagligen belyses med exempel på prisuppskörtning, nödvändiggör något annat och mera än vad som hittills gjorts. Vi har i vår motion föreslagit en riksdagsskrivelse till regeringen med krav på förnyad utredning av frågan om skärpt lagstiftning mot olika former av s.k. prissamverkan. Den nuvarande konkurrenslagstiftningen är enligt vårt sätt att se för begränsad för att kunna motsvara sitt syfte. Riktprisutredningen har tagit upp kravet på skyldighet för företagen att i förväg anmäla och motivera prisförändringar. Utredningen föreslår också att företagen i ökad utsträckning skall åläggas sådan skyldighet. Handelsministern vill emellertid inte heller vara med på detta utredningens förslag. Enligt vår mening borde en obligatorisk förhandsanmälan införas och läggas till grund för prisövervakande åtgärder av olika slag. Förbud i en eller annan form mot priskarteller och obligatorisk förhandsanmälan om prisförändringar är ett par åtgärder, som borde kunna medföra väsentligt ökade möjligheter för de samhälleliga organen att bekämpa oskälig prissättning. Det har förvånat oss mycket att handelsministern helt har förbigått vad riktprisutredningen har anfört beträffande förhållandena inom bilbranschen. Här om någonstans härskar ju s.k. bundna konkurrensförhållanden, vilket så uppenbart fördyrar varorna. Vi är till alla delar överens om att lågpriskanaler här borde upprättas i form av direkta affärsförbindelser med tillverkare eller generalagent. Ökade befogenheter och resurser i samhällets prisövervakande organs händer kan givetvis bara utgöra en sida av kampen mot prisstegringarna. Av väsentlig vikt är att konsumenterna själva dras med i aktiv verksamhet. Jag är på denna punkt helt överens med föregående talare. Vi har för vår del länge propagerat för lokala priskommittéer, som med stöd av löntagarnas politiska och fackliga organisationer skulle på ort och ställe utveckla en målmedveten kamp mot prisstegringarna. Vi understödjer därför det förslag om skapandet av sådana kommittéer som i fjol framlades av Landsorganisationen och det socialdemokratiska partiets priskom mitté. Vi föreslår i vår motion också ett ordentligt anslag för att på allt sätt stödja tillkomsten av lokala priskommittéer. Tillåt mig sedan, herr talman, till slut understryka vad som i och för sig kan anses självklart, nämligen att prisstegringarna sammanhänger inte bara med det nuvarande ekonomiska systemets struktur utan också med den ekonomiska politik som statsmakterna har fört och för, ett tema som vi snart får tillfälle att återkomma till och som jag för dagen inte skall gå in på. Även om betydande förändringar av den ekonomiska politiken är en väsentlig förutsättning för att rent prispolitiska åtgärder skall få önskad effekt, är utformningen av dessa åtgärder likväl av stor betydelse. Herr talman! Jag ber att med det anförda få yrka bifall till motion nr 983 i denna kammare.

Herr talman! Det råder inom alla partier en samstämmig uppfattning om att man vill ha så bra varor som möjligt till så låga priser som över huvud taget kan åstadkommas. På den punkten finns det ingen dissonans, men när det gäller att undersöka huruvida man har fått sin önskan tillgodosedd eller ej föreligger en viss skillnad i uppfattningarna. Herr Magnusson i Borås ansåg att konkurrensförhållandet i nuläget var så pass hårt, att det fördenskull vore onödigt med den personalförstärkning som förordas i propositionen, och likaså att upplysningsverksamheten om cirkapriset bedrevs så pass intensivt att han även på den punkten kunde förorda en begränsning. Som en pendang till honom kan nämnas herr Karlsson i Huddinge, som tyckte att det föreslogs litet väl magra åtgärder. Han förklarade att han icke ville återgå till krigsårens regleringsförhållanden, men såvitt jag kunde fatta honom rätt var han väl ändock inne på tankegångar som skulle innebära att man tvingades bygga upp en mycket stor byråkrati, om man skulle tillgodose de önskemål han framförde. Jag konstaterar alltså, herr talman, att i princip är vi alla ense, men rörande medlen för att förverkliga principen råder inte samma enighet. Det förslag till personalförstärkning som Kungl. Maj:t framlagt får enligt utskottets mening, med hänsyn till de arbetsuppgifter som åvilar prisoch kartellnämnden, anses vara väl motiverade, och därför har vi även biträtt förslaget. Herr Magnusson i Borås undrade vilket motiv som fanns för personalförstärkningen. Ja, om jag läst propositionen rätt är motivet att man vill göra organisationen så effektiv som möjligt. Och det måste vara ett intresse som alla parter kan ansluta sig till, ty det är ju inte enbart konsumenterna som har intresse av att prisoch kartellnämnden är ett effektivt och på verklighetens grund arbetande organ, utan producenter och distributörer har naturligtvis samma intresse av att arbetet utförs effektivt och korrekt. Det är alltså för att tillgodose detta intresse som vissa personalförstärkningar föreslås genomförda. Herr Karlsson i Huddinge talade för bifall till sin motion, i vilken föreslås att förhandsanmälan skulle göras om prisförändringar. Ett sådant system skulle väl ändå leda till onödig byråkrati. Låt mig ta exemplet att vi höjer omsättningsskatten med 1 procent. Då skulle enligt motionen varje affärsman i detta land skriva till prisoch kartellnämnden och tala om, att nu har omsättningsskatten höjts med 1 procent och därför måste priserna höjas. Är det inte riktigare att man genom allmän prisövervakning och genom stickprovsundersökningar följer utvecklingen på området och gör insatser på avsnitt där sådana eventuellt är av behovet påkallade? Det har ju för all del varit en rätt livlig politisk verksamhet när det gällt prisrörelserna under senare år. Under den senaste valrörelsen fördes från vissa håll en ganska hård agitation om prisutvecklingen i vårt land, men de som drev denna agitation frågade aldrig varför vi har denna prisrörelse, och de kom heller aldrig med något »därför», utan de gick på detta vis litet mera gent förbi hela problematiken. Det finns åtskilliga faktorer som påverkar prisrörelserna i vårt land, faktorer som vi inte kommer förbi, och åtgärder som vi av inbördes solidaritet anser oss böra medverka till. Därför är det litet väl enkelspårigt att säga att det är den ekonomiska politiken som utgör huvudanledningen till prishöjningarna, ty utan vissa av dessa prishöjningar skulle exempelvis vissa åtgärder på lönepolitikens område ha varit helt omöjliga att genomföra. Från vårt håll menar vi ju att solidariteten kräver att vi tar de justeringar som denna lönepolitik har medfört. Det finns alltså en serie av faktorer som man inte kan komma förbi när man skall bedöma hur priset har utvecklats. Därtill kommer givetvis den omständigheten att vi alla i detta land har en viss benägenhet att leva över våra tillgångar. Om bruttonationalprodukten ökar med 4 å 5 procent per år anges därmed det utrymme för nya verksamheter som vi har. Vill vi då medverka till nya verksamheter som faller utanför den ramen får vi igen det på prissidan, och det är företeelser av den arten som ofta förbises av dem, som hårdast kritiserar att man inte hållit tillräckligt hårt i prispolitiken. Då i propositionen framlagda förslag har ansetts vara väl motiverade och då i motioner aktualiserade spörsmål dels kan anses besvarade och dels kommer att bli föremål för behandling i kommande utredningar har vi från utskotts majoritetens sida velat tillstyrka propositionen. Jag hemställer med stöd av det anförda om bifall till utskottets förslag.

Herr talman!

I anslutning härtill avvisas tanken på en återgång till prisreglering, vare sig allmän eller partiell. Departementschefen har härvid närmast anknutit till vad riktprisutredningen har anfört i sitt betänkande. Det kan måhända i detta sammanhang förtjäna erinras om att frågan om målsättningen för vår prisoch konkurrenspolitik under de senaste tio åren har prövats av inte mindre än tre utredningar, nämligen 1960 års prisövervakningskommitté, arbetsgruppen för prisövervakningsfrågor år 1965 och nu senast riktprisutredningen. De har alla kommit fram till samma resultat, och därmed får väl denna grundläggande fråga anses vara besvarad åtminstone för en tid framöver. Detta betyder att man nu definitivt bör kunna från dagordningen avföra de förslag om en återgång till en mer eller mindre fullständig priskontroll av krigsårens och den närmaste efterkrigstidens modell, vilka tidigare ailt som oftast framförts från kommunistiskt håll. Jag noterar med intresse att herr Karlsson i Huddinge numera också tycks dela denna uppfattning. Detta framgick av hans inlägg. I årets kommunistmotion om prisoch konkurrenspolitiken har man också det skall erkännas — undvikit konkreta förslag av denna innebörd. Om detta är ett uttryck för en bestående tillnyktring i den kommunistiska inställningen till dessa frågor, bör det hälsas med tillfredsställelse. Vi tycks alltså ha kommit långt på väg mot en allmän uppslutning kring målsättningen för prisoch konkurrenspolitiken. Men det räcker inte med en munnens bekännelse till denna politik — vi måste också vara beredda att verkligen satsa på den, d. v. s. se till att de medel som står till förfogande för genomförande av den blir effektiva. Härvid tänker jag inte bara på de ekonomiska resurserna i form av tillräckliga anslag för verksamhetens bedrivande vid de statliga organ, som har att sköta denna uppgift. I detta hänseende har högern intagit en särställning och yrkat på minskning av de anslag som Kungl. Maj:t har begärt. Det är i och för sig ingenting nytt. Det har skett vid alla tillfällen när det varit fråga om att ge dessa organ behövliga förstärkningar. I år liksom vid tidigare tillfällen har högern varit ensam om denna ståndpunkt. Mera behöver kanske inte sägas om detta. Att framstående högermän med särdeles goda kontakter inom näringslivet kan beteckna de 14 nya tjänsterna inom prisoch kartellnämnden som en stor personalförstärkning, är minst sagt en Överraskning. Naturligtvis är det en mycket blygsam förstärkning. Om man tar i betraktande den betydande upptrappning som sker inom näringslivet på motsvarande områden, är det en våldsam överdrift att göra ett sådant påstående. Är vi överens om att målet för våra gemensamma strävanden är att sprida upplysning bland medborgarna, att få dem prismedvetna och kvalitetssinnade? Är det dithän vi alla strävar? Om så är fallet, framstår för mig och många andra den samhälleliga insatsen som ganska knapp, ja faktiskt som otillräcklig. Herr Magnusson i Borås framhöll att de samlade åtgärderna från samhällets sida kostar cirka 12 miljoner kronor per år. Jag erkänner också att detta belopp är betydande, men det hela beror på vilka jämförelser man gör. Det är frestande, herr Magnusson, att erinra om att reklamvolymen i dagens svenska samhälle torde uppgå till ett belopp av mellan 1,8 och två miljarder kronor per år och att ökningen på detta område är ungefär 10 procent om året. Mot den bakgrunden ter sig ändå samhällets insatser som rätt blygsamma. Om anslagen är knappa, gäller det i stället att samordna och effektivisera de olika insatserna. Det bör enligt min mening ske genom utnyttjande av modern massmediateknik. Vissa små försök i den riktningen har gjorts, och jag tror att det skulle vara tacknämligt om vi fick tillfälle att fortsätta. Jag tycker att högerns motstånd år efter år mot dessa anslag på sitt sätt är ett märkligt tidens tecken. Högermän med sina goda kontakter inom näringslivet borde förstå att den effektivitet, som man eftersträvar inom det privata näringslivet, också måste bli ett utmärkande drag för samhällets verksamhet på detta viktiga område. Jag skulle i detta sammanhang vilja understryka att verksamhetsområdet för de organ som skall handlägga hithörande frågor är utomordentligt omfattande och att arbetsuppgifterna i många fall är mycket komplicerade och krävande. Samtidigt tar sig det allmänna intresset för dessa frågor uttryck i vittgående krav på en effektiv bevakning av prisoch konkurrenssituationen. Att vi kräver effektivitet på detta område är väl gemensamt för alla partier. Det är i och för sig glädjande, att intresset för dessa frågor är så stort. Det får uppfattas som ett uttryck för att insikten om prisoch konkurrensövervakningens och konsumentupplysningens roll i vår ekonomiska politik spritt sig till mycket vida kretsar, men det betyder naturligtvis också att resurserna för denna verksamhet måste anpassas därefter. Den förstärkning som departementschefen föreslagit är i själva verket klart mindre än den som bedömts såsom nödvändig för att de intentioner som kommit till uttryck i riktprisutredningens betänkande skall kunna förverkligas. Med hänsyn till det allmänna budgetläget och den avvägning mellan olika behov som i nuvarande situation måste göras får man acceptera Kungl. Maj:ts förslag. Men det är helt uppenbart att det i själva verket är ett minimiförslag, och det innebär att riktprisutredningens uttalande beträffande verksamhetens omfattning och inriktning inte kommer att kunna förverkligas på alla punkter. I en del motioner har man tagit upp vissa spörsmål speciellt rörande prisoch kartellnämndens verksamhet. De har inte föranlett några förslag från utskottets sida, men de motiveringar som presterats i en del av dessa motioner är av den art att de kanske likväl förtjänar ytterligare belysning.

Man kan nästan tolka detta som att vi hade gått för långt i vår prisövervakande verksamhet. Är detta verkligen folkpartiets mening? På ett annat ställe skriver man »att man vid undersökning av detta slag inte uteslutande undersöker prisfaktorn utan att man samtidigt väger in faktorerna service och kvalitet». »Renodlade prisundersökningar kan vara vilseledande för konsumenterna», skriver man. Precis som om denna problematik inte skulle vara känd inom de samhälleliga organ som sysslar med detta! Jag vill erinra om att prisoch kartellnämnden i sin upplysande verksamhet har framställt material av olika slag, bl.a. stillfilmer. Vi har gjort en stillfilm som heter »Handla och bär hem!». Av den stillfilmen har efter rekvisitioner framställts inte mindre än 250 kopior som sålts till organisationerna. Om man, lågt räknat, skulle utgå ifrån att dessa 250 kopior visats vardera på ett tiotal möten, så är vi uppe i 2500 möten runt om i landet, där prisoch kartellnämnden presenterat sin verksamhet. Och hur gör man då i denna stillfilm som förvisso nått hundratusentals medborgare, opinionsbildare inom organisationerna? Jag citerar ordagrant ur speakertexten: »Lönar det sig att se på femöringen? Undersökningen visar att det kan göra detta, men när ni översätter den till er egen vardag, tänk då också på en rad andra faktorer! Ni väger kvalitet och service mot priset.» Och han fortsätter: »Och ni räknar in andra kostnader, för bil och resor exempelvis, och tidsåtgången. En genomsnittshusmor använder 20 fulla åttatimmars arbetsdagar om året för att handla livsmedel. Hur hushållar ni med er tid? Kan en vettigare planering av inköpen ge er mera tid åt annat, eller är det tid ni har och örena ni vill jaga?» Herr talman! Jag har citerat detta för att det är ett bevis för att när man säger att prisoch kartellnämnden uteslutande har sysslat med priset så är det inte med sanningen Ööverensstämmande. Nämnden har ständigt fört fram dessa synpunkter som man nu efterlyser i en rad motioner och i den allmänna prisdebatten. undertecknad av herrar Wennerfors och Nordgren, säger man en annan sak som kan förtjäna att belysas helt kort. På tal om den omdiskuterade undersökningen i Gävle sägs det sålunda att en rad felaktigheter kunnat konstateras efter genomgång av undersökningen. Detta påstående är inte nytt, ty det har gått runt i en hel del tidningar som resultat av en intensiv och — jag vill gärna erkänna det — skicklig propa ganda. Hur förhåller det sig med denna s.k. rad av felaktigheter? Jo, de från början påstådda — märk väl påstådda och inte konstaterade — felaktigheter na var onekligen inte så få. Men genomgången resulterade i att det mesta silades bort omedelbart. Kvar står alitså av allt att döma en enda felaktighet i Gävle-undersökningen — hur den nu kunnat uppkomma — i ett material som omfattade bortåt 2000 olika prisnoteringar. Jag är den förste att beklaga detta fel, men samtidigt måste jag slå fast att det inte rubbar resultatet av undersökningen. Jag tror också att man kan säga att det är ett skäligen magert resultat av ett intensivt arbete som pågått i månader med syfte att finna fel i denna undersökning. Det utgör inte heHer något rimligt underlag för den kampanj som har gått ut på att framställa undersökningen i fråga som präglad av allmän vårdslöshet. Prisoch kartellnämnden har gjort en rad prisundersökningar som bildat underlag för en enligt min och mångas mening nyttig konsumentupplysning i prisfrågor. Den senaste tidens uppskov med publiceringen av prisoch kartellnämndens marginalindex är inte en eftergift åt handeln, som man på en del håll har sagt. Prisoch kartellnämnden kräver i fråga om dessa indexberäkningar liksom i fråga om andra undersökningar att de skall vara riktiga. Indexberäkningarna var riktiga så länge de publicerades. Sedan började handeln lägga om sitt marginal system och det varuurval som prisoch kartelinämnden arbetat med var inte längre i alla avseenden representativt. Helire än att publicera missvisande beräkningar gjorde SPK ett uppskov med publiceringen och började lägga ned ett stort arbete på att få fram kompletterande material, som skulle göra det möjligt att skaffa en i dagens läge säkrare grund för beräkningarna. Detta har visat sig vara välbetänkt. Omläggningen av handelns marginalsystem har nämligen fortsatt, och man tycks på många håll vara i färd med en grundlig omprövning av prisoch marginalsättningen, vilket förmodligen i och för sig bara är nyttigt. Herr talman! Mycket mer skulle vara att tillägga, men jag skall sluta med detta. Jag ber att få yrka bifall till utskottets utlåtande.

Herr talman! Herr Lindahl undrade varför vi i högerpartiet skulle bedriva sparsamhetspolitik på detta område. Jag förstår att herr Lindahl kan ha anledning ställa den frågan. Han är ju ordförande i statens prisoch kartellnämnd, och sett från den synpunkten är det naturligt att han vill ha en så stort utbyggd organisation som det över huvud taget är möjligt. Herr Lindahl säger att det var en överdrift att kalla detta för en stor utbyggnad. Det är dock en utbyggnad som innebär ökade lönekostnader för detta verk med över 20 procent. Man höjer samtidigt det särskilda upplysningsanslaget från 50 000 till 5350 000 kronor. Det måste man väl säga är en stor utbyggnad. Herr Lindahl gör i detta sammanhang jämförelser med det enskilda näringslivet. Det enskilda företag som bedreve en politik som innebure att lönekostnaderna under ett enda år rakade i höj den på det sätt som lönekostnaderna föreslås stiga inom prisoch kartellnämnden, skulle i fortsättningen säkerligen inte ha något att säga till om i det konkurrenssamhälle vari vi för närvarande lever. Jag vill bara sluta med att säga att jag till alla delar kan instämma i vad herr Lindholm sade för en stund sedan, nämligen att vi bör akta oss för en alltför överdriven byråkratisering i detta sammanhang.

Herr talman! Jag utgår från att herr Magnusson i Borås som egen företagare eftersträvar effektivitet inom den del av näringslivet där han är verksam. Då vill jag i all blygsamhet på de områden där jag verkar också åstadkomma effektivitet d.v.s. på den samhälleliga sektorn. Det är möjligt att herr Magnusson och jag kan förenas i denna vår önskan att åstadkomma ökad effektivitet. Om det kan ske till priset av några nyanställningar inom prisoch kartellnämnden, tror jag att herr Magnusson och jag också skall kunna finna varandra på den punkten. Prisoch kartellnämnden utför ett arbete, som kanske kunde vara bättre men som ändå uppskattas av många. Då är frågan: Skall vi arbeta i det tysta? Skall vi eftersträva att göra ett gott arbete men inte tala om det för konsumenterna? Det kan ju inte vara herr Magnussons mening, som talesman för näringslivet, att man inte skall tala om åtgärder som vidtas för att gagna konsumenterna — detta är ju målsättningen för hela näringslivets informationsoch reklamverksamhet. Jag tror att det kan vara befogat att prisoch kartellnämnden även för denna verksamhet får dessa anslag som i och för sig är av blygsam storlek. Om man går ut i näringslivet kan man se att 500 000 kronor för upplysningsverksamhet alls inte är så mycket pengar, som det kan förefalla. Jag skulle tro att flertalet stora företag satsar åtskilligt mer på sin upplysningsverksamhet under ett år. Prisoch kartellnämnden har med de knappa medel som stått till förfogande genomfört en uppmärksammad upplysningskampanj under år 1966 som har lett till en otroligt intensiv pressdebatt. Denna aktivitet är en följd av att prisoch kartellnämnden bl.a. genomförde en annonskampanj. Herr Magnusson vet, att om man vill forma budskapet efter sin egen önskan, kan man inte lita på att pressen skall införa detta gratis. Samhället skall över huvud inte åka snålskjuts på pressen, utan betala för de tjänster som man begär av pressen. Denna annonskampanj, som i och för sig var av blygsam omfattning, har ändå lett till att många människor fått sin uppmärksamhet riktad på den verksamhet som bedrivs inom prisoch kartellnämnden. Jag tror att många människor, kanske just genom dessa åtgärder, för första gången fick kännedom om vad samhället uträttar på detta betydelsefulla område.
Herr talman! Jag har naturligtvis aldrig någonsin sagt, att statens prisoch kartellnämnd skall låta bli att tala om för svenska folket allt det utomordentligt värdefulla arbete som nämnden i olika sammanhang utför. Naturligtvis bör man göra det. Men herr Lindahl försöker här alldeles att blanda bort vad det egentligen är som man skulle använda dessa 500 000 kronor till. Detta belopp skulle huvudsakligast användas för att tala om vad ordet »cirkapris» innebär och att upplysa att vi nu skall använda detta ord i stället för ordet »riktpris». Jag har i mitt tidigare anförande sagt att jag tycker att det är onödigt att använda så mycket pengar för detta ända mål, när det finns möjlighet att sprida kännedom om detta på annat sätt. Herr Lindahl säger, att det måste kosta mycket pengar att tala om allt detta. Det behöver det inte alls göra, ty jag förmodar att de statliga organen har en utomordentligt stor möjlighet att uppnå en publicitet omkring det som de sysslar med genom de stora massmedia, som samhället helt och hållet behärskar. Vi har ju televisionen och vi har ju radion, och genom dessa massmedia finns det ju möjligheter att sprida kännedom som ingalunda behöver kosta några pengar.

Herr talman! Jag konstaterar att vi kanske kan finna varandra även på denna punkt. Om det anvisas ett anslag, som kan användas för en upplysningsverksamhet av det slag som också herr Magnusson i Borås anser vara befogad, kan man ju nämna cirkapriset utan att därför behöva göra det till en huvudsak i den blivande upplysningsverksamheten. Det finns många andra ting som man i så fall kan kombinera med omnämnandet av cirkapriset. Om jag minns rätt har departementschefen för övrigt varit tveksam på just denna punkt. Det finns därför möjlighet, att man, om pengarna ställs till förfogande, skall kunna ordna en upplysningsverksamhet som inte enbart siktar in sig på cirkapriset utan som ger värdefulla upplysningar på en rad områden — till glädje för herr Magnusson, för mig och för konsumenterna.
Herr talman! Jag vill först uttala min anslutning till utskottets förslag, men för att jag skulle få möjlighet att anföra några synpunkter på konkurrensproblemet i samband med kommunernas bebyggelseoch butiksplanering har jag till detta utlåtande fogat en blank reservation. Frågan har bl.a. aktualiserats av riktprisutredningen. Den har pekat på de vådor för en obunden tävling mellan olika distributionsformer, som en alltför långtgående styrning av butiksstrukturen genom den kommunala bebyggelseplaneringen kan innebära. De problem som ur konkurrenssynpunkt uppstår i samband med planeringen och utformningen av exempelvis nya bostadsområden uppmärksammades redan av nyetableringssakkunniga. Vid den tidpunkten gällde det kanske främst fördelningen av butikslokaler mellan enskild och kooperativ handel. Såvitt man kan förstå hade de ganska svårt att finna en lämplig lösning, som samtidigt innebar en någorlunda riktig fördelning mellan företagare och olika företagsformer. De fann att den enda utvägen var att få till stånd ett samarbete, helst redan på planeringsstadiet. I början av 1950-talet, närmare bestämt 1953, fick länsstyrelserna i uppdrag att följa utvecklingen av butiksbeståndet på de nybyggda områdena i tätorterna och fördelningen av nytillkomna butiker mellan olika handelsbranscher och företagsformer. Under de första fyra åren inlämnade vissa länsstyrelser en del redogörelser, men sedan slutet av 1950-talet har inte eft enda ärende redovisats. På grund av denna utveckling föreslog handelsministern 1964 att länsstyrelserna borde befrias från denna redovisning. <Näringsfrihetsombudsmannen ansåg emellertid att det från konkurrenssynpunkt var mycket angeläget att dessa frågor ägnades en allt större uppmärksamhet av statsmakterna, och enligt hans mening borde övervakningssystemet fortsätta. I december 1964 förlängde sålunda regeringen länsstyrelsernas Övervakningsuppdrag och tillsatte en sakkunnig för att granska erfarenheterna av länsstyrelsernas verksamhet på detta område.

Under de senaste åren har det skett betydande förändringar när det gäller konsumtionsnivån och inköpsvanorna. Detta är självfallet en följd av den sociala och ekonomiska utvecklingen. Detaljhandeln har också sökt anpassa sig efter denna utveckling. Alla företag, enskilda som kooperativa, vill naturligtvis skapa en butiksstruktur, som svarar emot konsumenternas berättigade önskemål. Trots deras önskemål om att åstadkomma en så mångsidig detaljhandel som möjligt, kan de aldrig bortse ifrån de ekonomiska realiteterna. Det krävs i dag ingående undersökningar om butiksplanering i samband med uppförandet av nya bostadsområden och noggranna kalkyler rörande kundunderlag etc. I detta syfte, herr talman, företas i dag utredningar av såväl enskild som kooperativ handel. Många gånger sker detta i samarbete med de kommunala myndigheterna. Vid dessa tillfällen kanske planeringsmyndigheterna i många städer i samarbete med detaljhandeln vill genomföra en förnyelse av vissa tätortscentra. Som näringsfrihetsombudsmannen i sin skrivelse till regeringen påpekar, har här kommunalpolitikerna betydande möjligheter att styra butiksstrukturen för många år framåt. Å andra sidan kan man också ha förståelse för kommunalmännens intresse att skydda stadskärnorna. Etablering av ett regionalt shoppingcentrum, som konkurrerar med den befintliga stads kärnan, kan innebära en förstöring inte bara av stadens ekonomiska förutsättningar, utan kanske även av dess sociala och kulturella liv och leda till en sakta förslumning av cityområdena. Detta är blott ett exempel på de många skäl som kan anföras för att kommunerna i viss mån vill motverka en okontrollerad och oplanerad expansion av detaljhandeln. Under de gångna åren har de flesta detaljhandelsföretag, vilka söker att arbeta med ansvar även mot samhället, i samarbete med planeringsmyndigheterna sökt finna den bästa lösningen på detaljhandelsmiljön. I sin skrivelse till regeringen har näringsfrihetsombudsmannen uppmärksammat konflikter i samband med dessa planeringsfrågor. Han har där beskrivit en sådan konflikt mellan en byggnadsnämnd och en företagare i mitt hemlän. Ett konfektionsföretag nedlades. Fabriksbyggnaden jämte inneliggande lager förvärvades av ett bolag, som avsåg att utförsälja lagret och sedan idka detaljhandel i byggnaden. Byggnadsnämnden ansåg emellertid, att utnyttjandet av fastigheten för handelsändamål krävde byggnadslov i enlighet med byggnadsstadgan och att även stadsplaneändring erfordrades, eftersom fastigheten låg inom ett industriområde. Trots att nämnden inte har beviljat byggnadslov, har företaget ändå genomfört ombyggnaden av fabriksbyggnaden till handelsändamål. Kommunen har alltså inte fått en chans att pröva denna förändring och vad den kan innebära dels för stadsdelens hela funktion, men dels och kanske inte minst för dess trafikoch parkeringsfrågor. Jag hyllar principen om fri konkurrens med fri valmöjlighet för konsumenten. Men jag kan å ahdra sidan inte bortse från att kommunerna bör ha ett inflytande när det gäller 1okaliseringen av vissa aktiviteter, inte minst när det gäller butiker.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

Herr talman! Herr Lindholm började med att säga, att vi alla är eniga i vår vilja att erbjuda konsumenterna allt bättre och allt billigare varor. De flesta talare som yttrat sig i denna fråga har berört vikten av att vi får billiga varor. Jag skulle vilja säga något om konsumenternas rättmätiga krav på bättre varor. Det blir nämligen allt svårare att vara konsument. Utbudet av varor ökar allt snabbare, samtidigt som köpkraften och köplusten tilltar. Reklam och standardkrav skapar nya behov, som producenterna med allt större variation försöker tillgodose. Samtidigt blir investeringarna i så kallade varaktiga konsumtionsvaror allt större. Under förra året investerades åtskilliga hundratal miljoner kronor i bara hushållsmaskiner: diskoch tvättmaskiner, kyloch frysskåp, dammsugare och symaskiner. Här har talats om effektivitet och cirkapris och riktpris. När tvättmaskinen går sönder är inte konsumentens eller husmoderns första tanke om det gäller riktpris eller cirkapris, utan det är varför hennes maskin inte är effektiv, vad det är för fel på den. För att utföra forskning och undersökningar inom hela konsumentområdet har vi här i Sverige ett institut, statens institut för konsumentfrågor. Det torde inte vara någon som ifrågasätter värdet av institutet i fråga. Alltför stora summor står på spel för den enskilde konsumenten för att denne inte skulle värdesätta ett objektivt utlåtande om köpvärdet och — det vill jag starkt understryka — funktionsdugligheten hos det tilltänkta inköpet. Det är möjligt, som herr Lindahl sade att högern här står i en särställning, eftersom vi i en motion kraftigt betonat just denna form av effektivitet. Att departementschefen nu börjar inse värdet av institutet i fråga är ett glädjande tecken. Det framgår av hans förslag till omorganisation men också av förslaget till ny utredning. Det är trots allt ganska sällsynt, att nya utredningar tillsätts innan de redan arbetande fullföljt sina uppdrag. I detta fall vill jag emellertid uttrycka min uppskattning av att en samlad undersökning av hela konsumentforskningsoch upplysningsfältet kan komma till stånd. Som motionär vill jag också uttrycka min glädje över att vissa i motion 948 i denna kammare framförda önskemål kommer att beaktas. Herr talman! Jag har inte begärt ordet bara för att uttrycka denna min tacksamhet utan också för att i någon mån försöka att för kammarens ledamöter klargöra den nuvarande disproportionen mellan konsumentinstitutets utomordentliga arbetsresultat och de i vissa fall direkt undermåliga förhållanden, under vilka institutet hittills arbetat. En historisk tillbakablick på forskningen kan visa, att de utmärkta resultaten inte varit beroende av medelsanvisning och lokaler. Men i dag torde det nog vara så, att dessa faktorer spelar en stor roll och att goda arbetsmöjligheter är nödvändiga för att nå goda resultat. Jag tror inte jag drar någon förhastad slutsats om jag påstår, att de resultat som nåtts av konsumentinstitutet helt enkelt beror på kvinnors förmåga att göra det bästa av en situation. I en barack vid Rålambsvägen, där korridorerna är fyllda av barnvagnar, elspisar och tvättmaskiner, griper man sig oförtrutet an med nya försök. Av sådana meccano som våra pojkar använder för att bygga lyftkranar bygger man där t.ex. en apparat för att prova bladet på en stekspade, All kemisk provning måste skickas till IVA. Provningsmaskinerna har ofta konstruerats på institutet utan tillgång till tekniker. Samtidigt svarar man på institutet för en omfattande upplysningsverksamhet, och = telefonförfrågningarna uppgick 1965—1966 till i medeltal 130 per dag. Institutet anordnar också konferenser för pedagoger och svarar för en stor del av den materiel, som användes i hemkunskapsundervisningen. Man har också permanenta utställningar, och specialutställningar anordnas <kontinuerligt. Likaså har man en pressombudsman som svarar för kontakten med massmedia. Institutets tidskrift, Råd och rön, hade vid budgetårets utgång 65 000 prenumeranter, och nya broschyrer i form av köpråd utges ständigt. Inkomsterna av publikationerna uppgick till över 300 000 kronor. Men eftersom hela verksamheten vid institutet är uppbyggd på anslag, inlevererades dessa medel jämte övriga inkomster till statskassan. Dessa övriga inkomster utgjordes huvudsakligen av ersättning för mönsterförsäljning och utförda provningar och uppdrag som inlämnats till institutet. I motion II: 948 har motionärerna som nämnts krävt, att institutet självt skall få förfoga över inkomsterna från utförda undersökningar, som gjorts på uppdrag av utomstående. Statsutskottet skriver därom: »Enligt vad utskottet inhämtat kan berörda spörsmål, som innefattar vissa problem av budgetteknisk natur, väntas bli föremål för uppmärksamhet i samband med budgetbehandlingen för kommande budgetår.» Låt mig hoppas att denna uppmärksamhet resulterar i en myndighetsförklaring för konsumentinstitutet med därav följande möjligheter till självständigare arbete. Den tekniska avdelningen får inte rum i institutets lokaler; den befinner sig som jag nämnde i IVA :s lokaler. När departementschefen i propositionen säger att det kemiska laboratoriet »av praktiska skäl» bör tillhöra den tekniska avdelningen, är detta en omskrivning för att lokalerna vid Rålambsvägen är för små för att man skall kunna förlägga det kemiska laboratoriet där det borde vara. De praktiska skälen är i detta fall inte arbetsmässiga utan lokalbundna. Jag sade att konsumenterna har rätt att kräva effektiva varor — för att använda ett uttryck som här förut har använts. Forskningen inom konsumentvaruområdet har utförts praktiskt taget hundraprocentigt av kvinnor. Den ekonomiska prissättningen av de varor som köpes utförs av män. Jag får hoppas att den nu tillsatta utredningen i det fallet inte kommer att göra någon könsdiskriminering utan lika betona konsumenternas krav på såväl goda varor som billiga varor.

Herr talman! Jag skall vid den här tidpunkten bara inskränka mig till att replikera herr Lindahl. Han angrep en formulering i den motion som jag har väckt tillsammans med herr Nordgren; det gällde alltså påståendet om en rad oriktigheter som man funnit vid en genomgång av materialet från Gävleundersökningarna. Herr Lindahl säger, att när det mesta hade silats bort så kvarstod det ändock en enda felaktighet. Jag vet inte vad herr Lindahl menade med »det mesta». Men herr Lindahl medgav att det dock fanns en felaktighet, och jag anser det vara nog så allvarligt när det ändå är fråga om en yrkesmänniskas existens. I fråga om de övriga påstådda felaktigheterna står uppgift mot uppgift. Jag finner det tillräckligt anmärkningsvärt att det över huvud taget kan diskuteras huruvida det förekommit felaktigheter eller ej. En statlig myndighet bör ha starkaste tänkbara underlag för alla de uppgifter, som skall offentliggöras. Korrektheten i materialet skall inte kunna sättas i fråga. Det måste vara, tycker jag, ett oavvisligt krav. En formulering på sidan 5 i utskottsutlåtandet har samband med detta. Utskottet avvisar där önskemålet om att undersökningsmaterialet skulle kunna remitteras till en butiksföreståndare eller den som har blivit föremål för undersökning. Jag finner nog att ett sådant önskemål skulle kunna uppfyllas. Det är i alla fall fråga om en yrkesmans rättssäkerhet. Det finns risker för ekonomiska men, och därför tycker jag att det finns anledning att låta undersökningsmaterialet gå på remiss till den som varit föremål för undersökning. Det sägs att det är nödvändigt att redovisa materialet så snart som möjligt. Jag kan inte förstå denna brådska med presentationen av materialet över huvud taget. Jag tycker att det borde vara i prisoch kartellnämndens eget intresse att materialet är så riktigt som möjligt. Vi vet att nämnden har ett sådant intresse, och om materialet finge gå på remiss till den butik, som har undersökts, skulle man veta att allt har gjorts för att få bort alla felaktigheter, vilket jag anser vara angeläget.

Herr talman! Herr Wennerfors uttryckte här missnöje med utskottets skrivning på den punkt där han är motionär. Jag vill ändock erinra herr Wennerfors om att det system som han förordar skulle innebära att man först samlar prisuppgifter hos handlaren och ger honom en kopia men sedan måste skicka tillbaka samma papper en gång till för att handlaren skall få konstatera att det är riktigt. Jag vill framhålla, att man genom systemet med kopia ju tar bort alla möjligheter till missförstånd, ty handlaren signerar ju kopian samtidigt som prisombudet får prisuppgifterna. Om båda parter har samma papper att hämta uppgifterna ur, förutsätter vi inom utskottet att korrekta uppgifter skall lämnas.

Herr talman! Jag är tacksam för att herr Wennerfors tog upp Pprisundersökningarna och speciellt Gävleundersökningen. Det ger mig tillfälle att ytterligare utveckla några synpunkter på problemet. Jag utgår självfallet från att motionärerna varit i god tro, när de skrivit sin motion. Det är bara så att jag har anledning att konstatera, att hela argumenteringen är hämtad från Svenska livsmedelshandlareförbundets tidning »Livs». Det är naturligtvis i och för sig korrekt att man citerar en viss tidning, men det är kanske inte hela sanningen som den tidningen här har presterat, även om viljan måhända har varit god. Hur förhåller det sig med den här prisundersökningen och de många felaktigheter som herr Wennerfors har påtalat i sin motion? Prisundersökningen slogs ju upp under braskande rubriker. Det talades om många felaktigheter, att undersökningen underkänts etc. — allt under stor publicitet i många tidningar. Hur förhåller det sig då med felaktigheterna? De från början påstådda men inte konstaterade felaktigheterna var inte så få, sade man, men en genom gång resulterade i att de flesta silades bort, som jag redan sagt till herr Wennerfors, och jag skall nu utveckla detta litet närmare. När livsmedelshandlareförbundet tog upp detta i sin tidskrift kvarstod fyra fall som man påtalade. I ett av dessa är det, såvitt man kan se, helt klart att fel föreligger, och det skall erkännas. Men jag sade tidigare att det gäller 2000 prisuppgifter men bara en enda felaktighet. Den må vara oss förlåten — tjänstemännen gör ett utomordentligt gott arbete och försöker göra allting korrekt. Vad detta fel beror på är inte lätt att säga. Det kan bero på en felnotering. Det kan bero på en förväxling av förpackningar, och det kan möjligen också bero på att själva prismärkningen varit felaktig. Detta förekommer ibland, herr Wennerfors, och det har också konstaterats. Beträffande två av de påtalade fallen har man gjort gällande att butiksinnehavaren har anteckningar, som visar att ett annat pris än det noterade tilllämpats. Hur dessa anteckningar ser ut har prisoch kartellnämnden ingen kännedom om, eftersom de trots upprepade förfrågningar icke tillhandahållits. Vad man vet är att prissättningen på köttvarorna i fråga varit olika i de butiker som tillhör företaget. Man har i kritiken fäst stort avseende vid att de vid nämndens undersökning noterade priserna överensstämde med riktpriset i Gävle och hävdat att företaget icke följer riktprislistan. Påståendet stämmer inte med verkligheten. Vid kontrollundersökningar i efterhand har det visat sig att priset i någon eller några av ifrågavarande butiker stämt med riktpriset. Något bevis för att fel föreligger på denna punkt har icke presterats.

Herr talman! Herr Lindholm gjorde gällande att den kopia det var fråga om skulle innebära att hela problemet är löst. Utskottet skriver emellertid: »En enklare anordning, som i huvudsak fyller samma syfte, är enligt utskottets uppfattning att en kopia av noteringarna omedelbart i samband med undersökningen överlämnas till butiksinnehavaren eller den som i hans ställe närvarit vid undersökningen.» Detta, d.v.s. »i huvudsak», har jag i mitt arbetsexemplar av utlåtandet strukit under med tjocka streck. Jag tycker i och för sig att denna idé med en kopia av noteringarna är bra, men åtgärden är inte tillräcklig, ty hela undersökningsmaterialet bör gå tillbaka på remiss, om systemet skall vara tillfredsställande för den undersökta butiken. Jag skall inte med herr Lindahl ytters ligare diskutera de påtalade felaktigheterna. Herr Lindahl sade själv att det ju inte var något fel att hämta uppgifter från livsmedelshandlareförbundet eller dess tidning. Man får emellertid lätt den uppfattningen att det skulle vara fel att hämta uppgifter därifrån. Jag har läst även övriga handlingar i målet, och jag tycker att det inte är riktigt bra att det kan bli debatt i frågan. Det får inte råda något tvivel om att allt material som en statlig myndighet har att bygga på i sådana här fall är korrekt. Departementschefen har också i propositionen skrivit: »Självfallet bör insamlandet av underlag till en konkret och verksam prisupplysning ske med beaktande av kraven på saklighet och allsidighet.» Jag tror inte att det råder några delade meningar mellan herr Lindahl och mig på denna punkt, men jag har velat peka på departementschefens uttalande.

Herr talman! Jag har mycket svårt att förstå herr Wennerfors” argumentering på denna punkt. Avsikten är ju att prisuppgifter skall insamlas och att det på basis av dessa uppgifter skall göras vissa redovisningar utåt. För att förebygga sådana intermezzon som de som förekom i Gävle har utskottet då förordat att en kopia av prisnoteringarna i samband med insamlingen överlämnas till butiksinnehavaren = eller hans ställföreträdare. Från det papperet hämtas sedan alla prisuppgifter som publiceras. Kan det då vara nödvändigt att ännu en gång till affärsinnehavaren skicka ett papper med samma uppgift som han redan har fått? Skulle det däremot visa sig att de gemensamma siffrorna har använts på ett felaktigt sätt blir det en sak för sig som får behandlas i särskild ordning. Med den systematik som utskottet förordar bör det råda full trygghet för affärsinnehavaren att de prisuppgifter som har lämnats också korrekt återges.

Herr talman! Jag tror inte att vi kommer så mycket längre genom att fortsätta replikskiftet mellan herr Lindholm och mig. Jag måste ändå fråga herr Lindholm om han menar att hela undersökningsmaterialet består enbart av en mängd listor till vilka det finns kopior som kan överlämnas till butiksföreståndaren. Så kan väl ändå inte vara fallet. Det är därför jag sätter ett frågetecken när det gäller den här idén.

Herr talman! Bara några slutord till herr Wennerfors. Det är naturligtvis inget fel om högern skriver en motion som i huvudsak bygger på en skildring i Sveriges livsmedelshandlareförbunds tidning Livs. Jag konstaterar bara att det under sådana förhållanden kanske kan bli en viss ensidighet i argumenteringen från högerns sida. Om herr Wennerfors och andra vill hjälpa oss att göra detta arbete bättre i fortsättningen skulle vi väl alla vara tillfredsställda. Men om vi skall kunna utföra ett bättre arbete, herr Wennerfors, kanske det fordras vissa förstärkningar. Det kanske krävs ytterligare några tjänstemän för att kunna vidga informationsverksamheten och åstadkomma en ytterligare förbättring av arbetet. Men trots detta yrkar herr Wennerfors och högern avslag på utskottets förslag. Det är detta som inte går ihop.

Herr talman! Jag ämnar inte delta i någon del av den debatt som har förts tidigare i dag med anledning av statsutskottets utlåtande nr 90. Jag tänker i stället ta upp ett förhållande som inte är omnämnt i detta utlåtande men som väl finns omnämnt i proposition nr 75, vilken ligger till grund för utskottets utlåtande. Det gäller en liten uppgift på s. 86 i propositionen, där departementschefen gör följande uttalande: »Vad angår förslaget att flytta de möbelundersökningar m.m. som nu bedrivs av slöjdföreningen, till konsumentinstitutet är jag inte beredd att ta ställning.

På produktionssidan förekommer mycket betydande svårigheter. Enligt min uppfattning har snickerioch möbeltillverkningsfabrikerna i vårt land en alltför stor kapacitet. Det är min bestämda uppfattning att ett väsentligt rationellare utnyttjande av de investeringar som redan är nedlagda på detta område skulle kunna åstadkommas, vilket kunde ge möjlighet till en betydligt större produktion än den nuvarande. Med det tryck som för närvarande finns för att få fram rationaliseringar kan jag inte se annat än att detta måste leda till utstampningar just inom denna bransch på produktionssidan. På samma sätt pågår en betydande omvandling inom distributionen, och vi har att emotse en utstampning också i fråga om återförsäljarnas antal. Återförsäljningen kommer i framtiden att få en helt ny struktur. Jag kan inte heller underlåta att peka på att vi har en alltmer stigande import av möbler från länder som vi betecknar som öststater och där priserna på de färdigtillverkade möblerna ofta understiger vad en svensk möbelproducent får betala enbart för virket för de möbler som man skall tillverka här inom landet. Vad har nu detta med denna sak att göra? Jo, det förekommer en möbelforskning i form av en mycket väsentlig insats som görs av arkitekten Erik Berglund och hans stab. De har hållit på under ett stort antal år, och de har skaffat sig verklig aktning och respekt inom hela möbelområdet, både bland fabrikanter och bland den del som sysslar med såväl fabrikation som distribution, t.ex. Kooperativa förbundet.

När jag hörde fru Sundberg tala om de olika nackdelar som är förenade med svårigheterna vid konsumentinstitutets olika undersökningar, kom jag att tänka på att vi just här har ett exempel på hur det är när det fungerar som det skall göra. Här förekommer nämligen ett mycket intimt samarbete mel lan fabrikanter, distributörer och konsumenter som verkligen tillvunnit sig en mycket stor uppskattning inom alla dessa områden. Det har lett till att man fått normer för tillverkning. Man bedömer inte bara i efterskott om en vara är bra eller dålig, och de normer som skapas har lett till att alla parter är mycket tillfredsställda. Här har man en förebild för konsumentinstitutets framtida arbete som för närvarande kanske inte är så effektivt som man skulle önska. Såsom privatperson har jag vid två tillfällen försökt att anlita konsumentinstitutets rådgivning. Det gällde i det ena fallet då jag skulle köpa en tvättmaskin och i det andra då jag skulle köpa en diskmaskin. Trots att jag som min civila uppgift har att i mycket hög grad handlägga tekniska frågor, blev jag inte mycket klokare av de upplysningar jag fick. Jag hänför detta till att man här undersökt varorna i efterskott. Man kan sedan hitta en not där det sägs att en viss modell har fabrikanten redan slutat tillverka, För en annan modell står det att den numera inte är aktuell eftersom fabrikanten i stället skall lansera en ny. Detta ger mig då ingen upplysning om vilken modell jag skall välja. Hade man i stället haft ett samarbete av den art som arkitekt Berglunds möbeloch bohagsforskningsteam har etablerat, är jag säker på att det hade skapats normer för tillverkningen av modellerna. Man hade på det sättet i förväg inriktat tillverkning och modellskapande på sådana funktioner som hade varit nyttiga för alla parter, för både tillverkare, distributörer och konsumenter. När jag har sagt detta vill jag inför kammaren bekänna att jag har varit mycket tveksam om jag skulle motionera i denna fråga. Statsrådet säger i propositionen att han förutsätter att frågan om fortsatt ekonomiskt stöd till nämnda verksamhet i Slöjdföreningens regi kan omprövas av konsumentrådet. Ja, men om då inte konsumentrådet vill? Jag har valt att inte motionera därför att ledamoten av första kammaren, herr Yngve Persson, som är ordförande i Sveriges träindustriarbetareförbund, och jag har exakt samma uppfattning beträffande värdet av arkitekt Berglunds möbelforskning, och vi har kommit överens om att vi kanske inte gagnar frågan genom att motionera.

Nu hade jag hoppats att statsrådet Lange skulle vara närvarande i kammaren, och i så fall hade han kanske kunnat ge mig ett fullt betryggande besked att det inte råder någon som helst tveksamhet på denna punkt. Jag ser emellertid nu att han just anländer, och därför vill jag upprepa att det är fråga om den möbelundersökning som pågår inom Slöjdföreningen i arkitekt Berglunds regi och att jag är mycket angelägen om att vi skall få lugnande uppgifter om att den verksamheten kan fortsätta. Som det nu är finns det ingen säkerhet för något anslag längre än fram till budgetårsskiftet, men vi förutsätter att denna verksamhet, som enligt bedömningen från alla parter är så fullkomligt unik, får fortsätta och utvecklas sunt, och vi skulle mycket uppskatta detta. Jag vill också nämna att statsbidragen via konsumentinstitutet här går hand i hand med stöd från näringslivets olika organ, ty man har här en verkligt god förståelse och uppskattning av arbetet, och det råder det allra bästa samförstånd.

Herr talman! Herr Löfgren gav uttryck åt sina farhågor och bekymmer beträffande arkitekt Berglunds möbelforskning. När jag läst detta avsnitt i propositionen, har jag tolkat det så att det för närvarande icke blir någon ändring i den verksamhet som han bedriver. Det är den tolkning jag inlägger i skrivningen, och jag tror att den är riktig. Sedan vill jag utnyttja tillfället, herr talman, att besvara herr Wennerfors” fråga. Han hade älskvärdheten att ställa ytterligare frågor till mig då jag saknade replikrätt förra gången. Vi har ju bara två repliker här i kammaren. Då det gäller striden i Gävle gällde det huruvida man korrekt hade återgivit de prisuppgifter man hade fått i en viss affär. Med det system som utskottet nu förordar elimineras enligt min mening alla eventuella missuppfattningar, alldenstund båda parter har tillgång till ett papper där exakt samma siffror återfinns. Däri bör ligga en garanti för att missförstånd av den art som har uppstått i Gävle inte skall behöva upprepas. Sedan kan givetvis här liksom på alla andra håll den mänskliga faktorn spela en viss roll, men det får vi ju alltid räkna med.

Herr talman! Det var inte älskvärt av mig att ställa en fråga till herr Lindholm när han inte hade någon replikrätt kvar. Det bottnade dess värre i brist på rutin. Jag ber om överseende. Jag måste dock replikera ännu en gång. Det är nog bra att dessa kopior överlämnas, men det är inte tillräckligt, ty när resultatet är klart görs en sammanställning av hela materialet. Det är denna sammanställning som sedan redovisas och offentliggöres. Tyvärr har det dessutom visat sig — men jag förmodar att det bara gällde Gävleunder sökningarna — att de uppgifter man fick fram vid insamlingstillfället inte var exakt desamma som sedan offentliggjordes. Detta måste den undersökta butiken eller butiksföreståndaren få kännedom om, och det är därför jag ställer mig tveksam. Enligt min mening bör hela undersökningspaketet gå på remiss.

Herr talman! Jag vill begagna detta tillfälle att uttala ett uppriktigt tack för de mycket lugnande förklaringar och löften som herr statsrådet och herr Lindholm har givit. Herrarna får kanske ursäkta om en vanlig industriidkare och riksdagsman inte kan tolka propositionens skrivning på ett sådant sätt som ledamöter av regeringen kan göra. Enligt min tolkning av propositionen är man helt beroende av om konsumentinstitutet vill ompröva frågan. Efter de lugnande och mycket hoppingivande förklaringar som lämnats är jag mycket tillfredsställd. Jag vill hänvisa till att man i 25 av de 43 avlämnade remissyttrandena angående den utredning det här gäller särskilt har tagit upp frågan om möbelforskningen till speciell behandling. Det visar att man inte alls var tillfredsställd med den mycket rudimentära tillvaro, som möbelforskning skulle få i fortsättningen, om utredningens förslag skulle följas.

Herr talman! Förr i världen var det ju vanligt att man försökte konstruera någonting som kallades en evighetsmaskin, men jag hade aldrig tänkt mig att man också på detta område skulle eftersträva att få en evighetsmaskin. Herr Wennerfors” system med att hela paketet skall gå tillbaka på remiss innan det publiceras och korrigeras med hänsyn till de förändringar, som har inträffat sedan man sist tog prisuppgifterna, skapar ju en evighetsmaskin. När materialet kommer in och har blivit bearbetat, är det nämligen på tiden att paketet går tillbaka igen för undersökning. Det enda som är hållbart i detta fall är att källmaterialet är korrekt återgivet. Om det sedan källmaterialet samlats in skett prisjusteringar, beroende på att det tar tid att bearbeta det, är väl en sak i och för sig. Vi kan nämligen inte ha ett perpetuum mobile, som herr Wennerfors vill ha i detta avseende, utan vi får väl nöja oss med det källmaterial som har lämnats. Med det system som utskottet har förordat bör det finnas alla förutsättningar att eliminera missuppfattningar av den art som enligt vad herr Wennerfors m.fl. har anfört skulle ha förekommit i Gävle.

Herr talman! Endast ett par repliker! Det var nog så att herr Lindholm alldeles uppenbart missförstod mig på en rätt väsentlig punkt. Jag har inte sagt att det är enbart den ekonomiska politik som statsmakterna för som är förklaringen till prisutvecklingen — jag har inte lagt mig till med de borgerligas ståndpunkt. Jag sade i sammanhanget att prisutvecklingen sammanhänger inte bara med det rådande ekonomiska systemets struktur — och därmed avsåg jag framför allt monopolismen inom det svenska näringslivet — utan också med den ekonomiska politik som statsmakterna fört. Det skulle inte falla mig in att lasta den socialdemokratiska regeringen för monopolismen inom det privatkapitalistiska nä ringslivet, men att prisutvecklingen sammanhänger med statens ekonomiska politik tror jag inte ens finansministern i och för sig förnekar. Sedan sade herr Lindholm att det är löneutvecklingen som vi får igen i priserna. Det är möjligt att jag i min tur fattade herr Lindholm fel. Jag fick det intrycket att herr Lindholm ville säga att det egentligen är löneutvecklingen som förklarar prisutvecklingen. Om det förhåller sig så, förstår jag inte varför herr Lindahls ämbetsverk skall ha 14 nya tjänster. Man kan väl inte göra gällande att löneutvecklingen har den avgörande betydelse, som den tycks ha enligt herr Lindholms sätt att se på dessa frågor. Vidare har det sagts att vi med det förslag vi har ställt skulle förespråka en byråkratisering. Genomförandet av förslaget om förbud mot priskarteller behöver väl inte medföra någon byråkratisering, eftersom kartellavtalen skall registreras av prisoch kartellnämnden. Det är väl den nämndens egentliga arbetsuppgift. Det andra kravet gäller obligatorisk prisanmälan. En sådan medför naturligtvis ökade arbetsuppgifter för företagen. Jag känner emellertid till litet grand om den rapportverksamhet i många olika avseenden som redan åligger företagen och som jag tror i vissa fall är mycket mer komplicerad än detta skulle vara. För övrigt har jag lagt märke till att riktprisutredningen faktiskt förordade en ökad uppgiftsskyldighet från företagens sida, vilket emellertid statsrådet inte vill gå in för. Jag är alltså på denna punkt i ganska gott sällskap; riksprisutredaren, herr Kellgren, tycks inte ha ryggat för byråkrati i detta sammanhang. Det är klart att om man skall genomföra den ena eller andra åtgärden medför det alltid en del besvär. Sådana svårigheter får man alltid räkna med. Det enklaste sättet att komma ifrån alla besvär och svårigheter är att ingenting göra. Frågan är bara om en viss sak kan anses vara av sådan betydelse, att man får ta det besvär och de nackdelar som den medför. Till sist vill jag säga att herr Lindahl uppfattat vår motion alldeles rätt. Vi föreslår inte något återvändande till krigstidens prisregleringssystem. Det var mycket intressant att höra att herr Lindahl uppfattat oss rätt. En annan sak är att det hade varit ännu bättre om han velat ta ställning till de praktiska förslag som framförts i vår motion, men på den punkten fick vi inget besked.

Herr talman! Jag tror att herr Karlsson i Huddinge refererade mig litet väl snävt när han framställde saken så, att jag gjort löneutvecklingen till den enda boven i dramat. Jag framhöll att det finns många faktorer som vi inte kan komma förbi i fråga om prisutvecklingen; vi har den internationella prisutvecklingen och en rad andra företeelser. Vidare påpekade jag att det beträffande lönepolitiken råder vissa förhållanden som vi godtar av solidaritetsskäl, även om vi är medvetna om att de leder till prisökningar — det gäller alltså låglönegrupperna. Jag framhöll inte löneutvecklingen som den enda faktorn, men otvivelaktigt är den av betydelse för prisutvecklingen inom vissa branscher, och det är just härvidlag som solidariteten med låglönegrupperna prövas. För man då en ohämmad agitation dels mot prisökningen, dels för låglönegrupperna måste det konstateras att resonemanget inte går ihop. Man måste välja linje. | Vidare framhöll jag att det skulle bli rätt stor byråkrati, om man biföll motionärernas yrkande på en punkt, nämligen att alla prisändringar skulle an mälas. Det är alldeles uppenbart att det måste bli ett enormt merarbete för prisoch kartellnämnden om vi t.ex. höjer omsättningsskatten med 1 procent och varje handlare över hela landet skall skicka in en uppgift om varför de höjer sina priser i motsvarande mån. Detta skulle leda till vissa rent byråkratiska konsekvenser, som jag varnade för i mitt första anförande.

Herr talman! Som ledamot av styrelsen för konsumentinstitutet är jag den första att vilja önska institutet bättre lokaler, fler tjänster och därmed bättre personella resurser. Jag kan dock inte låta fru Sundbergs beskrivning här stå oemotsagd, ty fullt så dyster som fru Sundberg tecknade situationen är den verkligen inte i dag. Jag vill påminna om att vi under de senaste åren har fått större utrymmen genom att andra organisationer, som haft sin verksamhet förlagd i samma barackbyggnad som konsumentinstitutet, har fått flytta ut och vi har fått överta deras lokaler.

Vi har glädjande nog en mycket stor mängd telefonförfrågningar, och tidigare var vår telefonväxel otillräcklig. Vi har nu fått ny växel som gör det möjligt för oss att bättre tillgodose allmänhetens och konsumenternas krav. Vidare har vi fått en förbättring på upplysningsavdelningen, som har betytt mycket för våra möjligheter att nå ut till konsumenterna, till skolorna och till allmänheten med vår upplysning. Vi siktar ju så småningom på en nybyggnad inom ett nytt stadsplanelagt område, men det tar sin tid. Jag är den första att ge personalen en eloge för det arbete som den har utfört i lokaler vilka i många avseenden har varit bristfälliga. Beträffande de pengar som kommer in i form av avgifter för beställda provningar och genom försäljning av litteratur kan jag hålla med om att det skulle vara smidigare att få använda dem direkt, men inom den statliga förvaltningen går det i allmänhet inte till på det sättet.

Nu har utskottet sagt att ifrågavarande motioner bör tas upp till behandling i den utredning, som skall tillsättas, och jag tycker också att det är fullt riktigt, ty där kommer ju även det anslagsgivande organet, konsumentrådet, med i bilden. Härvidlag får man efter noggrant övervägande ta ställning till vilka vägar som kan vara de smidigaste. Till herr Löfgren skulle jag vilja säga att diskmaskinsundersökningen kanske inte var så värdelös som han fann den. Vissa maskiner hade nämligen tagits ur marknaden när man kom och ville köpa dem. De hade tagits ur marknaden just därför att de hade vissa brister och fabrikanten inte längre ville saluföra dem. Det hedrar ju fabrikanten att han tar bort en vara ur handeln som ur konsumentens synpunkt inte är fullgod.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

Herr talman! Jag tror fru Lindskog och jag är fullständigt överens i vår uppskattning av det arbete som utförts av konsumentinstitutet. Vad jag ville betona med min lilla föredragning i frågan var just vikten av att ytterligare uppmärksamhet ägnas åt denna verksamhet och att den aviserade utredningen verkligen kommer fram till konkreta förslag, så att resultaten och omfattningen av verksamheten kan bli ännu större. När det gäller lokaliteterna är jag lika medveten som fru Lindskog om bristerna, och jag ville bara uttrycka min uppskattning över de resultat som har kunnat åstadkommas i dessa bristfälliga 1okaler. Beträffande frågan om ersättningen för utförda uppdrag har jag mig bekant att det vid statens institut för folkhälsan, som i mycket stor utsträckning utför undersökningar för olika uppdragsgivare, förekommer ett naturligt ekonomiskt samspel, som gör att institutet självt kan använda pengarna och bedöma kostnaderna för undersökningarna. 8 000 kronor var vad konsumentinstitutet fick i ersättning för utförda uppdrag under förra året. Det visar om inte annat att institutet i dag saknar möjlighet att i större utsträckning utföra undersökningar som begäres av utomstående.

Herr talman! Jag vill gärna säga ett par ord om fru Lindskogs yttrande till mig. Jag är ledsen om fru Lindskog fattade det så att jag menade att den undersökning av diskmaskiner och tvättmaskiner som hade gjorts var värdelös. Protokollet kommer nog att visa att jag inte har sagt det. Jag har den allra största aktning och respekt för det ar bete som utförs.

Jag är ledsen om jag har råkat ut för något som inte är normalt, men jag har gjort allt vad jag har kunnat för att skaffa mig uppgifter utan att telefonera till konsumentinstitutet; jag har köpt skrifterna och det gav detta något nedslående resultat. Jag har funnit att ett annat sätt att samarbeta — det man använder inom möbelforskningen — skulle kunna vara av värde. Jag kan också försäkra fru Lindskog att jag på intet sätt vill undervärdera det arbete som utföres. Jag vill på allt sätt medverka till ett så gott samförstånd som möjligt mellan alla de parter som önskar åstadkomma bra saker åt konsumenterna.

Herr talman! Det var fru Sundberg som med sitt anförande uppkallade mig att säga några ord. Jag delar helt fru Sundbergs allmänna tillfredsställelse över att vi nu får en ny, övergripande utredning, som tar hand om hela det material som finns och gör något av det. Och när fru Sundberg beskrev förhållandena vid konsumentinstitutet — det var nästan rörande att höra hennes beskrivning — drog jag den slutsatsen att hon nu, när vi får denna utredning, också kommer att medverka till att de nödvändi ga resurserna för att göra något konkret ställes till förfogande. Jag vill be henne om det, med hänsyn till att det för så kort tid sedan som 1964 låg ett förslag på riksdagens bord rörande omorganisation och upprustning av konsumentinstitutet, men högern föreslog den gången i motioner och reservationer åtgärder, som skulle ha inneburit att upplysningsavdelningens resurser knappades in betydligt. Om vi då inte hade kämpat ned högern, hade läget varit betydligt sämre i dag. Jag hoppas därför att fru Sundberg framdeles kommer att verka i den riktning som vi vill gå. Sedan tycker jag också att man skall sluta med felsökeriet när det gäller prisundersökningarna. Det ger en mycket sned bild av hur svenska folket ser på prisoch kartellnämndens undersökningar.

Då tycker jag att det är ganska onödigt att man tar ut en detalj i en enda undersökning och gör sådant väsen av den som man har lyckats göra av denna undersökning i Gävle i stället för att se allt det fina som här finns. Det är underligt att höra sådana yttranden som att någon ledamot, därför att han är ordförande, vill ha sin organisation effektiv, när man vet att även den stora allmänheten vill att den skall vara effektiv — det är väl det som är det väsentliga. I propositionen för man nu fram en ny tanke om lokala konsumentkommittéer. Det ägnas inte så stor uppmärksamhet däråt i utskottets utlåtande, och man låter det egentligen bara bli en försöksverksamhet. Jag vill vid detta tillfälle önska den verksamheten en god start och en bred förankring. Vad man vill ha ute i vårt land är lokal aktivitet kring dessa frågor. Det gäller naturligtvis att lägga upp verksamheten på ett vettigt sätt och erbjuda den service från samhällets organ som nu är nödvändig för att dessa kommittéer skall kunna arbeta på ett riktigt sätt. Till sist vill jag bara uttrycka förhoppningen att denna stora, nya utredning skall arbeta inte bara effektivt utan också snabbt. Jag tror att många väntar mycket av denna utredning.

Herr talman! För oss i högerpartiet har det alltid framstått som synnerligen angeläget att så många medborgare som möjligt görs till ägare av kapital. Det är mot denna bakgrund man skall se alla de olika förslag om bättre sparmöjligheter som vi framlagt liksom vårt krav på en rimligare beskattning. Det gäller i samtliga fall elementära förutsättningar för en önskvärd utveckling. En ökad spridning av det enskilda ägandet anser vi vara av stor betydelse för människorna, och den logiska följden blir att vi motsätter oss ett ökat statligt ägande. Den inflationspolitik som sedan länge bedrivits och den allt mindre respekten för penningvärdet gör att sparandet i realtillgångar blir av särskild betydelse för småspararna. Vi har därför ansett att ett aktiesparande kan vara av betydelse, men fördenskull har vi inte den åsikten att utdelning på aktier bör beskattas utöver det vanliga avdraget för inkomst av kapital, när utdelningen understiger 200 kronor per år för ensamstående och 400 kronor för gift. Alla dessa åtgärder utgör alltså ett led i försöken att sprida ägandet. Aktieägandet fullgör också, vad vi kan se, en stor uppgift genom att man på detta sätt får möjlighet att skapa ett större riskvilligt kapital som därmed ställs till näringslivets förfogande. Av den anledningen har vi sedan länge ansett att en utredning borde göras rörande lämpliga former för för säljning till allmänheten av mindre aktieposter i de statliga företagen. Inte minst under de senare åren har åtskillig kritik riktats mot skötseln av flera av våra statliga bolag. Allt talar därför för att det även ur effektivitetssynpunkt skulle vara angeläget att försöka sprida ägandet inom de statliga företagen. En sådan ordning skulle kunna utgöra en bidragande faktor till ökad effektivitet inom den statliga företagsamheten. Det är rätt förvånansvärt att riksdagsmajoriteten år efter år avslår kravet på en utredning rörande denna fråga och därmed inte visar något intresse för en utveckling mot ett ökat aktiespridande inom de statliga företagen. Vi har från högerpartiets sida i år liksom tidigare i motioner — i denna kammare nr 386 — föreslagit att en utredning skall tillsättas med det syfte som jag här har angett. Detta motionskrav har nu fullföljts i en reservation till statsutskottets utlåtande. Jag ber med dessa ord, herr talman, att få yrka bifall till den vid utskottets utlåtande fogade reservationen av herr Ivar Johansson m.fl.

Herr talman! Vi brukar här årligen ha ett litet samtal om att staten skulle försälja aktier i de olika bolag som staten äger. Detta motionsyrkande har återkommit ganska många år — jag kan inte exakt ange hur många — och vi har regelmässigt haft våra inställningar ganska markerade från begynnelsen. Herr Magnusson i Borås talar om att man genom detta system vill sprida ägandet och samtidigt få till stånd effektivare företag. Jag måste bekänna att jag är något förvånad över denna argumentering. Jag är inte riktigt övertygad om att den omständigheten att herr Andersson och herr Pettersson äger aktier i ett företag gör att detta blir effektivare. Det är snarare företagets ledning och förutsättningar i Övrigt som är avgörande för dess effektivitet. Så är åtminstone fallet i övriga enskilda företag. Man har alltså motiverat sitt förslag med att man vill sprida äganderätten.

Men hur skall detta problem lösas? Menar reservanter och motionärer att man skall stifta en särskild lag, enligt vilken det vore förbjudet att inneha mer än ett visst antal aktier i de aktuella bolagen? Och om aktierna i de statliga bolagen nu försäljs, hur skall man längre kunna artskilja dem från enskilda företag? Utsläppandet av dessa aktier har alltså kopplats ihop med en spridning av äganderätten. Man kan fråga sig, om motionärerna och reservanterna är beredda att ta konsekvenserna av det ståndpunktstagande som gjorts i detta stycke, Det finns ju ingen anledning att dela upp bolagen och säga att vi beträffande ett bolag skall ha en lagstiftning som förbjuder medborgarna att inneha mer än ett visst antal aktier, under det att de i andra bolag kan ha hur många aktier som helst. En lagstiftning måste i så fall bli generell. Men räcker det då med en lagstiftning av denna art? Måste den inte samtidigt kompletteras med en bestämmelse om att bolagen inte får ge utdelning på mer än ett visst antal i lagen angivna aktier för att det syftemål som motionärerna uppställt — spridning av äganderätten på ett betryggande sätt — skall kunna tillgodoses? Herr talman! Det är intressanta vyer som öppnar sig när man börjar undersöka på vilket sätt man eventuellt skul le kunna tillgodose de önskemål som reservanterna och motionärerna så bestämt har givit uttryck åt. För min personliga del kan jag inte förstå, varför man på detta sätt skall »förskingra» statens egendom genom att sälja aktierna. Om det nu finns ett riskvilligt kapital att sätta in i verksamheten, skulle jag tro att det erbjuds rika tillfällen att placera detta kapital. Jag vågar försäkra att man i Norrland inte har någonting emot att företag startas. Det vore väl ur olika synpunkter angelägnare att starta sådana företag än att staten säljer aktierna i de företag den äger. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! I motionerna begärs en utredning av frågan. En sådan utredning kommer naturligtvis att kunna visa, om man bör försöka tillgodose de önskemål i övrigt som framställts i motionen. Herr Lindholm frågar hur man skall få till stånd en mindre maktkoncentration. Det kan ske genom att rösträtten i bolagen begränsas. Därigenom blir det möjligt att få fram ett system som medför bättre maktbalans. I vår motion har vi inte sagt något annat än att det naturligtvis är självklart att man också skall kunna få sälja aktier men att åtminstone i första omgången spridningen bör göras så vidsträckt som möjligt. Vårt förslag är emellertid inte någon färdig produkt, och därför har vi begärt en utredning på denna punkt.
Herr talman! Det är väl ett ganska egendomligt sätt att vidga äganderätten som motionären här talar om, nämligen genom att begränsa rösträtten på bolagsstämmorna. I reservationen säger man att man vill skapa betryggande garantier för att en koncentration av aktierna inte uppkommer. Skulle den ga rantin ligga i att rösträtten på dessa aktier begränsas, så har man väl inte genom sitt förslag ökat spridningen av äganderätten,
Herr talman! Herr Lindholm missförstod mig; det går inte till så som han sade. Genom att begränsa möjligheten för en och samma person att utöva rösträtten för alltför många aktier, begränsar man också möjligheterna till en alltför stor maktkoncentration.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att man genom att begränsa rösträtten även kan begränsa maktkoncentrationen. Men var det en begränsad maktkoncentration som var huvudsyftet med motionen? Man har hela tiden argumenterat med att man vill sprida äganderätten och det gör man inte genom att begränsa rösträtten vid bolagsstämman.

Herr talman! Vi har från högerhåll i år liksom tidigare föreslagit att en viss del av aktierna i LKAB skall försäljas. Vi har nu tänkt oss att aktier till ett sammanlagt nominellt belopp av 50 miljoner kronor skall försäljas i en första omgång. Det nominella beloppet per aktie bör vara 100 kronor och inköpsrätten begränsas till 40 aktier per köpare. Kursen bör vara marknadsmässig och valordningen utformas så, att minoriteterna tillförsäkras visst inflytande. Med dessa ord i all korthet ber jag, herr talman, att få yrka bifall till den vid utskottets utlåtande fogade reservationen av herr Kaijser m.fl.
Herr talman! Även denna fråga är ett ständigt återkommande debattämne. Jag förstår inte varför man i högerlägret är så angelägen om att staten skall avhända sig det guldägg som LKAB faktiskt är. Jag skall inte gå igenom hela historien om LKAB:s överförande i statens ägo, men jag har redan tidigare erinrat om att den gamle högerledaren Lindman egentligen är den som tog initiativ härtill. Jag vill också erinra om att det på samlingsregeringens tid gjordes ett enhälligt uttalande att detta överförande borde ske. Jag tycker därför att det är felaktigt av högern att nu vilja riva upp det beslut, som man från högerhåll tagit initiativ till och sedermera i samklang med oss andra förordat för genomförande vid lämplig tidpunkt. Man bör stå för vad man tidigare har varit med om att besluta. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Till statsutskottets utlåtande nr 89 har jag fogat en blank reservation. Jag delar både departementschefens och utskottets uppfattning angående inrättandet av det nya trafiksäkerhetsverket och hoppas att dess arbete för trafiksäkerheten skall ge ett gott resultat i en för oss alla angelägen fråga. Det är till en liten detalj — men en viktig sådan — nämligen huruvida arbetstidstillsynen för den yrkesmässiga biltrafiken såsom departementschefen föreslår skall utövas av arbetarskyddsstyrelsen, som jag ställer mig tveksam. Utredningen och ett flertal remissinstanser ansåg att arbetstidstillsynen bl.a. på grund av trafiksäkerhetskravet borde förläggas till trafiksäkerhetsverket. Det ligger mycket i den uppfatt ningen, men det bör heller inte förnekas att om vi har en central tillsynsmyndighet som arbetarskyddsstyrelsen bör den ha hela överblicken när det gäller arbetstidsoch arbetarskyddslagstiftningen i landet. Nu hoppas jag att trafiksäkerhetskravet blir tillgodosett på ett tillfredsställande sätt genom en effektiv inspektion och ett gott samarbete mellan arbetarskyddsstyrelsen och trafiksäkerhetsverket. Herr talman! Jag har intet annat yrkande än bifall till statsutskottets utlåtande.

Herr talman! Huvudsyftet med det nu föreliggande förslaget, att sammanföra olika trafiksäkerhetsfunktioner till ett verk, är helt riktigt. Det finns emellertid en mängd detaljer som enligt min mening borde ha varit annorlunda utformade.

Beträffande den första punkten om vem som skall handha arbetstidsinspektionen företräder motion 910 samma mening som såväl utredningen som flera remissinstanser har haft. Även arbetarskyddsstyrelsen föreslår att denna inspektion skall utövas av trafiksäkerhetsverket. Det kunde med fördel inordnas i den föreslagna fordonsbyrån, där det finns andra sektioner för bl.a. inspektionsverksamhet. Jag anser att det särskiljande som utskottet stannat för inte motsvarar den grundläggande sam ordningstanke som ligger till grund för hela trafiksäkerhetsverkets tillkomst. Vad trafikundervisningen beträffar, så är åldern inte av sekundär betydelse. Men man kan ha skilda meningar om förslaget, att åldersgränsen skall vara 21 år för att föra buss och 19 år för att föra tung lastbil. Det bör framhållas att det är grundligheten i utbildningen som är avgörande och inte variationer i åldern på ett eller två år. Vissa undersökningar har gjorts och flera kommer väl om vilka förare det är som svarar för största delen av olyckorna. Om jag uppfattat en del utredningar rätt, är det ändå så, att en fjärdedel av olyckorna orsakas av yngre förare. Jag vill härvidlag ansluta mig till vad transportarbetareförbundet uttalar i sitt remissyttrande, nämligen att vi måste få en snabb utbyggnad av yrkesutbildningen av förare i yrkesmässig trafik och att erhållande av B körkort ovillkorligen skall vara förknippat med utbildning i yrkesskola eller med i sådan skola avlagt prov. Här föreligger tyvärr inte något förslag om en omedelbar utbyggnad av yrkesutbildningen. I remissyttrandena finns starkt stöd för kravet att körutbildningen skall vara en angelägenhet för stat och kommun. Det innebär bl.a. kommunala körskolor. Tyvärr har man, tycker jag, inte lyssnat på de remissinstanser som talat för att det skall skapas kommunala körskolor. Vid transportarbetareförbundets kongress hösten 1965 underströks bl.a. av förbundsordföranden kraftigt betydelsen av åtgärder i syfte att tillgodose behovet av utbildning för den yrkesmässiga trafiken. Enligt förbundsordföranden borde det i varje län inrättas 10 kala utbildningsnämnder, som borde underställas det blivande trafiksäkerhetsverket. Vad så trafikundervisningen i skolan beträffar avvisas det i motion 910 liksom av utredningen framförda försla get, att grundskolans sista klass skall ge den undervisning som krävs för de teoretiska förarproven. Förslaget avvisas därför att det blir en lucka på några år mellan den teoretiska trafikundervisningen och övningskörningen. Invändningen förefaller mig inte särskilt stark. Det bör erinras att man dessutom erhåller körkort för motorcykel redan vid 16 års ålder. Detsamma gäller traktor, och kraven på teoretisk utbildning för ett A-körkort är inte stora. Därtill kommer att den teoretiska utbildning, som grundskolan skulle ge, skulle vara till allmän nytta för vars och ens anpassning i ett läge då trafikutvecklingen präglas av ökad bilism. Vad trafikskolorna beträffar är det flera remissinstanser som intar samma ståndpunkt som den vi redovisat i motion 910, nämligen att dessa skolor bör frikopplas från kommersiella intressen och drivas i kommunal regi. Det är min förhoppning att statsrådet fortlöpande skall pröva lämpliga former för statlig stimulans till en vidgad verksamhet för kommunala trafikskolor. Till frågan om utbildningen av trafikskolornas personal gör departementschefen i propositionen några riktiga påpekanden om att denna utbildning i huvudsak bedrivs i privat regi, saknar samordning och behöver förbättras. Jag biträder de förslag som departementschefen framfört på detta område i propositionen och som också tillstyrkts av utskottet. Statens trafiksäkerhetsråd anser att en högre trafikläroanstalt bör inordnas i universitetssammanhang. Jag tror att det är riktigt, och de erfarenheter som finns av sådan utbildning i andra länder tycks vara god. Herr talman! Jag hade åtskilligt fler synpunkter, som jag hade velat anföra, men då jag i likhet med kammarens övriga ledamöter uppskattar att vi inte får kvällsplenum skall jag inskränka mig till att endast yrka bifall till motion II: 910.

Herr talman! Den reservation som jag fogat till tredje lagutskottets utlåtande nr 31 grundar sig framför allt på några sakkunniguttalanden, som kortfattat refererats i utskottets utlåtande så som tilloch avstyrkande. Jag ber att i korhet få föredra några av dessa uttalandena i vad de avser övningskörning på motorväg. NTF föreslår att övningskörning på motorväg skall tillåtas under förutsättning att eleven i övrigt är färdigutbildad och bilen har dubbetkommando. Motormännens riksförbund framhåller att ett generellt förbud omöjliggör även för en avancerad elev att få sin körteknik på motorväg bedömd och korrigerad av sakkunnig. KAK har yttrat sig i samma riktning men avstått från att tillstyrka med hänsyn till internationell sed på området. TCO och länsstyrelsen i Kristianstads län plus ytterligare några myndigheter har även tillstyrkt. Vad vi motionärer stöder oss på är att det ur trafiksäkerhetssynpunkt är mycket viktigt att körskoleeleven när han första gången kommer upp på en motorväg — och skall köra av den — får köra under ledning av en bilskollärare. Som det nu är — och kommer att bli om utskottets hemställan bifalles av riksdagen — får eleven sitt körkort och har i samma stund rätt att köra upp på motorväg och köra på den också. Det anser vi vara trafikfarligt, och vi stöder oss därvid på dessa sakkunniga remissinstanser. Vi har inte så många motorvägar nu, men vi får flera — det finns ett ganska stort program härför. Från den 3 september i höst utvidgas detta förbud att avse även motortrafikleder. Enligt nuvarande regler för avläggande av körkortsprov skall man ha landsvägskörning, och om landsvägskörning mer och mer, framför allt i närheten av storstäder, blir motorvägskörning, anser vi att sådan körning skall ingå i utbildningen. Vi vill inte på något sätt i motionen och min reservation släppa lös denna körning för alla, utan den skall ske under särskilda villkor, eventuellt de villkor som Motormännens riksförbund och NTF har föreslagit och som innebär att det skall vara dubbelkommando. Vi vill bemyndiga regeringen att utforma närmare regler för denna övningskörning på motorvägar. Det är helt i trafiksäkerhetens intresse som min reservation tillkommit. Herr talman! Jag ber att senare få framställa yrkande.

Herr talman! Jag motionerade i januari i år om att få en utredning rörande inrättande av dels ett rikscentralt register över utfärdade körkort, dels ett rikscentralt register över personer som utan att ha innehaft körkort dömts för olovlig körning. Det är ganska uppenbart att om en person blir åtalad för exempelvis rattfylleri och sedan säger att han inte har körkort så är detta mycket svårt att kontrollera. Han kan ju vara åtalad på en helt annan plats i landet än den plats där körkortet har utfärdats. För att förseelsen skall kunna registreras i körkortsregistret måste domstolen veta vart den skall vända sig. Det finns emellertid många länsstyrelser i landet, och det är en praktisk omöjlighet för domstolen att ringa runt och ta reda på var någonstans vederbörande till äventyrs har fått körkort, om han nu har fått något. Själv är han absolut inte skyldig att uppge det. Detta har varit en negativ sida hela tiden, en sida av saken som gör att det, såvitt jag förstår, är alldeles nödvändigt att vi får den begärda utredningen. Så såg jag det i januari och tidigare också förstås. För det andra har vi en lag som säger att man kan bli dömd till fängelse, om man gör sig skyldig till olovlig körning efter att tidigare ha blivit dömd för samma brott. Då måste domstolen alltså veta, om vederbörande tidigare har blivit dömd för samma brott. Har man inget körkort, finns ju ett sådant brott inte registrerat någonstans utan vidare. Alltså borde det också finnas ett register över personer som gjort sig skyldiga till olovlig körning utan att inneha körkort. Det här är två sidor av trafikproblemen som är så pass viktiga att jag ansett att de motiverade en motion. I söndags läste jag i tidningarna att frågan om centralt register för körkort skall utredas. Utredningen skall ta ställning till registrets organisation, utformningen av arbetsrutin etc. I tredje lagutskottets utlåtande nr 31 kan vi i dag läsa bland annat följande: »Körkortsregistrering. "Under detta avsnitt i propositionen redovisas bl.a. att departementschefen erhållit bemyndigande att tillkalla en sakkunnig för förnyad prövning av frågan om körkortsregistreringssystemet. Utredningen skall enligt direktiven sikta på en lösning med ett centralt körkortsregister. Utredningen skall också undersöka möjligheterna att centralt registrera sådana brott och förseelser av körkortslösa som för dem som har körkort föranleder anteckning i körkortsregistret. Härmed torde avses bl.a. olovlig körning.» Vi är alltså framme vid precis det som jag motionerade om i januari, och jag kan därför inte annat än med tacksamhet notera att en utredning är tillsatt. Jag hoppas nu bara att utredningen kommer att verka snabbt till fromma för trafiksäkerheten.